Herr talman! I likhet med herr Bergman skall jag inte spilla många ord på fru Heurlins något egendomliga anförande. Men det försåtliga citat fru Heurlin tog från mitt tidigare anförande vill jag inte skall stå oemotsagt i protokollet. Fru Heurlin ville göra gällande att jag sagt att det gällde att använda den till buds stående personalen på effektivaste sätt. Citatet var helt lösryckt ur sitt sammanhang. Jag sade att det gällde att utbilda personalen, så att den blev så effektiv som möjligt och att den arbetskraft som står till förfogande skall kunna användas så effektivt som möjligt. Det yttrandet fällde jag alltså i utbildningssammanhanget, inte i något annat sammanhang. När fru Heurlin sedan räknade upp hur våldsbrotten hade ökat, kunde hon i sin statistiska redogörelse ha tillfogat att alla bankoch postrån som förövades i Stockholm i fjol klarades upp av vår skickliga polis. Medan jag ändå står här i talarstolen vill jag också säga till herr Wennerfors att den uppföljning av erfarenheterna från de gångna åren efter förstatligandet som nu pågår inom rikspolisstyrelsen givetvis också kommer att avse distriktsindelningen. Av riks polisstyrelsens petita framgår också klart att en väsentlig del av de tjänster som man har begärt avses just för Stockholms stad och Stockholms län.

Herr talman! Det var inte min avsikt att provocera något slagsmål mellan herr Bergman och hans partivänner i Nynäshamn. Jag tyckte bara att han borde tagit reda på hur de vännerna såg på situationen där nere. Det finns säkert personer i andra kommuner i Stockholms län som gärna skulle vilja tala med en representant för statsutskottets tredje avdelning i denna fråga. Herr Bergman sade att man inte kan ta några lokala hänsyn, men även om herr Bergman bor på västkusten bör han ändå känna till var besvärligheterna är störst i landet. Det tror jag tveklöst vara just i storstockholmsregionen för närvarande. Utskottets skrivning är positiv, och herr Bergman ansåg att motionen i stort sett är tillstyrkt. Men vad jag menade var att det går för långsamt. Utskottet hänvisar till sammanläggningen mellan Stockholms län och Stockholms stad, men även om utskottet längst ned på s. 9 i utlåtandet skriver att den sammanläggningen kan väntas »inom kort», kan den ändå inte komma till stånd förrän den 1 januari 1968. Och polisdistriktsindelningen kan väl inte klaras av förrän den 1 juli 1968 — eller kanske den 1 januari 1969. Och dit är det alldeles för lång tid, när situationen för närvarande är nära nog katastrofal.

Herr talman! = Utskottsmajoritetens ärade talesman herr Bergman trodde att jag menade att det inte fanns någon som helst möjlighet att gå utöver de 1500 nya tjänsterna till statsförvaltningens personal. Men jag har tvärtom sagt att detta med 1500 tjänster är en bedömning som gjorts av Kungl. Maj:t, inte av oss. Vi har alltså en annan bedömning. Dessutom anser vi att upprätthållandet av ordning och säkerhet är en så primär uppgift för staten att prioritet måste ges åt detta område. Det är i varje fall min uppfattning. Därför måste det, som sagt, efter vår mening finnas utrymme för ett totalt tillskott på mer än 1500 tjänster.
Herr talman! Till herr Wennerfors vill jag säga att det vid våra ställningstaganden här i riksdagen finns i botten uteslutande lokala hänsyn. Det är vid summeringen som en del lokala hänsyn inte kan tas. Längre skall inte herr Wennerfors dra mina formuleringar. Herr Wiklund ville ge sken av att jag hade sagt att vi hade låst tillskottet vid 1500.
Herr talman! Olika talare har tidigare i varierande tonarter dokumenterat behovet av en förstärkning av polisorganisationen. Jag skulle tro att även herr statsrådet och utskottets talesmän gärna skulle ha sett att en förstärkning varit möjlig, men man anser på det hållet att de samlade resurserna inte är tillräckliga för en sådan. I och för sig är det glädjande att ökningen av brottsligheten under 1966 inte visar en lika markant stegring som tidigare. Det är ändå beklagligt att inte stegringen har kunnat upphöra. Mot den bakgrunden anser vi på vårt håll att den förstärkning på 197 polistjänster som har föreslagits inte är tillräcklig, eftersom den endast kompenserar tidsbortfallet på grund av arbetstidsförkortningen. Reservanternas förslag om inrättande av ytterligare 100 polistjänster betyder naturligtvis en ökad belastning på statsutgifterna. Men man kan också se denna fråga ur en annan synpunkt. Det har ådagalagts att polisens övertid är mycket omfattande, och det är ju inte någon billig arbetskraft. Jag är väl medveten om att övertid i detta sammanhang inte kan undvikas, eftersom svårartade brottsfall mestadels kräver en stark anspänning av polisens resurser. En ytterligare förstärkning med 100 polistjänster måste ändå betyda att övertiden i någon mån kan begränsas och att man därigenom uppnår en viss besparing. Eftersom jag vet att talarlistan är lång skall jag begränsa mig till detta. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2 a och b vid punkten 21.

Herr talman! Till herr Bengtsson i Landskrona vill jag säga att utskottet haft klart för sig att detta är förhållanden som kan leda fram till besvärliga situationer. Det är emellertid också mycket svårt att lösa frågan. Jag vill helt kort säga att herr Bengtsson i Landskrona tolkar utskottets inställning rätt.

Herr talman! I statsutskottets föreliggande utlåtande nr 2 under p. 48 behandlas en motion som jag och ett flertal medmotionärer i denna kammare har väckt. I motionen hemställer vi att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om förslag till lämpligt utformat ekonomiskt stöd till nämndemannaföreningarnas verksamhet. Tidigare, före förstatligandet, erhöll dessa föreningar ekonomiskt stöd för sin verksamhet från rätten, och det måste ur alla synpunkter vara av värde att nämndemannaföreningarna för sin verksamhet även i fortsättningen kan påräkna visst stöd. Lekmannainflytandet i svenskt rättsväsende är genom nämndemannainstitutionen vid våra underrätter av mycket stor betydelse. Även om nämndemännen för att fylla sin funktion inte behöver någon specialutbildning, har på många håll nämndemännen själva av intresse för sin uppgift sökt skaffa sig en bred orientering om hur det svenska rättsväsendet fungerar. Detta intresse har tagit sig uttryck i bildandet av nämndemannaföreningar, där man anordnar föreläsningar och konferenser, företar studieresor till anstalter inom kriminalvården och till andra för rehabiliteringsprocessen verksamma institutioner. Trots att varje sådan aktivitet bedrives helt för samhällets bästa får den intresserade nämndemannen helt bekosta den med egna medel. Nämndemännen har på detta sätt kunnat skaffa sig dels en orientering om svenskt rättsväsende och den anda som präglar vår lagstiftning, dels en inblick i de verkningar som olika brottspåföljder får för kriminalvårdens klientel. En sådan verksamhet bland nämndemännen måste vara till gagn för att ge lekmannainflytandet i vårt rättsväsende ett sakligt och meningsfyllt innehåll. Att nämndemännen borde få en så bred orientering som möjligt om vårt rättsväsende hade städerna, när de var huvudmän för rådhusrätterna, större intresse och förståelse för än vad staten hittills har visat. Förstatligandet av rådhusrätterna bör självfallet inte medföra att en verksamhet bland nämndemännen, vilken otvivelaktigt varit till nytta för lekmannainflytandet i rätten, brytes. I utskottsutlåtandet säges: »Utskottet förutsätter — i huvudsaklig överensstämmelse med vad utskottet tidigare uttalat i liknande sammanhang att Kungl. Maj:t tar erforderliga initiativ i den mån särskild informationsverksamhet för nämndemännen bedöms böra ske. Utskottet vill framhålla värdet av att nämndemännen, bl.a. genom anstaltsbesök, bibringas kännedom om olika påföljders innebörd.» Statsutskottet har, såvitt jag förstår, inte velat taga ställning utan överlämnat till Kungl. Maj:t att bedöma om några initiativ skall tagas. Något förslag vill utskottet inte framlägga trots att man inser värdet av nämndemannaföreningarnas verksamhet. Jag har den bestämda uppfattningen att det är angeläget att intressen av denna art lämnas stöd och uppmuntran. Verksamheten bör utvidgas till att även omfatta ledamöterna i Öövervakningsnämnderna. Det behövs inga stora summor för att en sådan verksamhet skall kunna bedrivas. Jag har, herr talman, intet yrkande, men jag förutsätter att Kungl. Maj:t under 1967 kommer att ta initiativ i denna fråga. I annat fall får vi väl återkomma.

Herr talman! »Kriminalvården befinner sig i en kris som håller på att bli kronisk», säger Gunnar och Maj-Britt Inghe i sin nyutkomna bok »Den ofärdiga välfärden». Samma konstaterande gjorde föreståndaren för fångvårdsanstalten i Karlstad, Folke Lindberg, i en stor tidningsartikel härom dagen: »Vår kriminalvård kan definieras med ett enda ord — uppsamlingsplats. Det kan låta rebelliskt i mångas öron, särskilt om man ser på den utveckling som kriminalvården genomgått de senaste 20 åren. Samhället har kostat på 100-tals miljoner på nya anstalter och hypermoderna industriverkstäder och moderna bostadsrum åt de intagna, som utan tvivel står i särklass om man vill göra jämförelser med andra länders fångvård. Därtill kommer kriminalvårdens upprustningsprogram för den närmaste 5—10-årsperioden, som definitivt skall göra slut på resterna av vår förhistoriska fångvård. Och likväl tystnar inte kritiken. Vad är då orsaken?» frågar herr Lindberg. Han svarar — och samma svar lämnas av många aktiva kriminalvårdare: »Vi har inte resurser för att bedriva aktiv människovård». Kriminalvården i dag är för mycket av förvaring, för litet av behandling. Man kan kritisera bristen på rehabiliterande åtgärder, bristen på individuell behandling, bristen på verklig yrkesutbildning. Folkpartiet har i en partimotion presenterat ett kriminalvårdsprogram, syftande bl.a. till förbättrad personalutbildning, förstärkning av viss personal inom anstaltsorganisationen och inom frivården samt en utbyggd kriminologisk forskning. Vi har begärt att den av kriminalvårdsstyrelsen = föreslagna = kriminalvårdsskolan snarast skall uppföras. Det finns betydande personalgrupper som ännu inte har fått någon utbildning — sålunda har exempelvis endast 20 procent av kriminalvårdens 600 arbetsledare genomgått kurser inom kriminalvården. Vi tror att en förbättrad utbildning är av väsentlig betydelse för vårdens effektivitet. Vi vill förstärka det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. <:Väntetiderna för undersökning är orimligt långa — i Stockholm sju, åtta månader. Dessa väntetider måste förkortas. Vi vill ha en snabbutredning för att undersöka i vad mån en ökning av psykiatertjänsterna kan förstärka kapaciteten inom undersökningsväsendet. Vi vill ha en utvidgad kriminologisk forskning. Man vet i dag inte mycket om hur de asociala bör behandlas för att ha en verklig chans till återanpassning. Att inrätta ett behandlingsforskningsorgan inom kriminalvården vore en värdefull åtgärd. Vidare behövs en förstärkning av universitetens forskningsresurser. I motionen framförs en rad ytterliga re förslag, som vi förutsätter kommer att behandlas inom den nyligen tillsatta utredningen rörande översyn av behandlingslagstiftningen för fångvårdsanstalterna. Jag skall inte gå närmare in på dessa förslag. Låt mig bara konstatera att det är värdefullt att en sådan översyn nu kommer till stånd. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4 av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman! Herr Mundebo yttrade sig så kortfattat, att jag knappast hann tänka igenom vad jag skulle svara honom — man är ju ovan vid en sådan behaglig takt i debatten — men jag skall ändå säga några ord. Det är egendomligt att herr Mundebo och jag skall stå här och polemisera mot varandra. Både han och jag är medvetna om att vi ser nästan likadant på dessa frågor — i varje fall framgick det av diskussionerna i avdelningen. Dock vill jag inte ställa mig bakom de formuleringar han använde här, att fångvårdsanstalterna i dag bara är uppsamlingsplatser. Det var visserligen fråga om ett citat, men han återgav det i ett bestämt syfte, nämligen att ge intryck av att man bara samlar ihop de intagna för att bevaka dem och inte vet hur de skall behandlas. Fullt så illa är det inte ställt, såsom säkerligen herr Mundebo mycket väl vet. Den motion som ligger till grund för reservationen är mycket omfångsrik. Det beror väl på att denna stort upplagda motion om ett kriminalvårdsprogram närmast bara innehåller citat av kriminalstyrelsens förslag och samma yrkanden som styrelsens. Herr Mundebo anser liksom reservanterna att vi just inte vet någonting om dessa saker, att förhållandena inte är bra som de är och att för många av de frigivna återfaller i brott. Och man annonserar den höga målsättningen att man nu skall göra någonting för att hej da detta, men det är mycket litet som kan sållas ut ur motionen och reservationen. Det föreslås ett fåtal nya tjänster, liksom inrättandet av ett behandlingsforskningsorgan inom =<:styrelsen. Vidare skall en kriminalvårdsskola byggas, vilket naturligtvis är önskvärt i och för sig men inte särskilt märkvärdigt; undervisningen måste ju bedrivas även om det inte finns någon fast skolbyggnad. Dessutom vill man att behovet av psykiatrisk personal vid fångvårdsanstalterna skall utredas, och när så har skett skall eventuellt personalresurserna ökas för att köerna skall kunna minskas. Det är väl inte nödvändigt att utreda den frågan. Om man har råd, är det bara att förstärka resurserna, så minskas köerna, men det hela får kanske inte vara så enkelt i en reservation med denna högtidliga bakgrund. Herr talman! Jag tror inte det finns skäl att här fördjupa sig i en diskussion. De skillnader det reellt rör sig om sedan alla citat i motionen skalats bort är inte så stora. Det finns därför ingen anledning för mig att i denna fråga frångå utskottets ställningstagande, och jag hemställer om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag hoppas att det inte var först på vägen till talarstolen som herr Bergman började fundera över innehållet i vår partimotion. Det är möjligt att herr Bergman och jag i väsentliga avseenden ser likadant på de problem som tas upp i motionen, men när vi skall ta ställning kommer vi ändå till olika resultat. I motionen har föreslagits en rad åtgärder som med en ringa kostnad för samhället kan leda till ökad effektivitet inom kriminalvården. Förbättrad utbildning, utökad forskning, fler tjänster på några viktiga områden — dessa förslag kan och måste åstadkomma ökad effektivitet inom kriminalvården.

Herr talman! Jag har under en tidigare punkt berört några huvuddrag i det kriminalvårdsprogram som folkpartiet presenterat i en motion till årets riksdag och som bl.a. innebär vissa förstärkningar av fångvårdens personalorganisation. Vi föreslår sålunda inrättande av ytterligare några assistenttjänster, arvode för viss psykologisk expertis, inrättande av konsulenttjänster för fritidsoch kontaktverksamheten samt förändringar av vissa underläkartjänster. Genomförandet av dessa förslag, som tillsammans skall innebära en kostnad av i runt tal 500 000 kronor, kan på viktiga punkter bidraga till att öka fångvårdens effektivitet. Herr talman! Med hänvisning till vad jag tidigare anfört under punkten 49 och till de krav som har ställts under punkten 51 yrkar jag bifall till reservationen 5 av herr Per Jacobsson m.fl.

Herr talman! Frivården är starkt eftersatt, och en förstärkning av dess resurser är synnerligen angelägen. I det kriminalvårdsprogram som jag tidigare har omnämnt ingår också förslag om en utökning med fem tjänster inom skyddskonsulentorganisationen. Kriminalvårdsstyrelsens yrkande på denna punkt har detta år präglats av stark återhållsamhet, men regeringen och utskottsmajoriteten har inte ens varit beredda att tillstyrka genomförandet av styrelsens minimiönskemål. Det är angeläget att skyddskonsulentorganisationen byggs ut enligt tidigare planering.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att frivårdsområdet är ett viktigt område, men det är nog fel att säga att det är »starkt eftersatt> som herr Mundebo uttryckte det — om man nu skall märka ord och det måste man kanske få göra när anförandena glädjande nog är så korta. Det har på detta område skett en upprustning som inte kammarens ledamöter bör vara okunniga om. Ser man på tjänsterna för frivården, både anstaltstjänsterna och övriga, finner man att antalet den 1 juli 1961 var 106 medan det den 1 juni 1966 hade ökat till 185, vilket betyder en nästan 100 procentig förstärkning av denna personalgrupp. Då kan man ju knappast tala om att frivårdsområdet är starkt eftersatt.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
Herr talman! Det är riktigt att antalet tjänster inom frivården har ökat. Men den bild av läget som herr Bergman gav bör kompletteras med siffrorna för ökningen av antalet frivårdsfall under de senaste åren och den ökning som beräknas äga rum under kommande år. Jag vill också erinra om att kriminalvårdsstyrelsen förra året bedömde behovet av nya tjänster till 35, men att man endast fick fem tjänster. Jag utgår från att kriminalvårdsstyrelsen har förutsättningar att göra en riktig bedömning av behovet inom denna sektor.

Herr talman! Det är bara några veckor sedan representater för högerpartiet här i kammaren hade tillfälle att i samband med en debatt kring ett konstitutionsutskottsutlåtande redogöra för högerpartiets syn på frågan om statligt partistöd. Jag finner därför inte, herr talman, anledning att i dag upprepa de principiella skäl som ligger bakom den reservation, som fogats till punkt 69, utan begränsar mig till att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I den reservation som föreligger under denna punkt föreslås att inlösen av polishus inte skall ske fullt i den omfattning som departementschefen tänkt sig. Man vill alltså ha uppskov med vissa förvärv. Det kan säkerligen anföras skäl mot detta förslag liksom mot varje prutning av statsutgifterna även mot de prutningar av myndigheternas äskanden som görs i departementen. Men det gäller här en avvägningsfråga. När vi föreslår uppskov betyder det att vi anser att det finns andra åtgärder som det är ännu sämre att uppskjuta utan som bör beslutas redan i år. Till sådana åtgärder räknar vi en del förslag som behandlas i dag, men vi har också un der motionstiden lagt fram andra förslag som vi anser bör ha mycket hög prioritet. För att åstadkomma dessa angelägnare ting får man enligt vår mening lov att acceptera de icke oöverkomliga olägenheter som ett uppskov med inlösen av vissa polishus medför. Vårt förslag på denna punkt är således resultatet av en angelägenhetsgradering. Och för att övertyga oss om att vi valt fel väg räcker det inte att påvisa att det följer vissa olägenheter med vårt förslag, utan man måste också kunna klargöra att dessa olägenheter är större än de olägenheter som skulle följa av ett uppskov med de angelägna förslag vi lagt fram i våra motioner. Som läget nu är har vi inte velat i onödan försämra budgeten ens med obetydliga belopp. Det är denna, jag skulle nästan vilja säga extremt höga moral på det finanspolitiska området som ligger bakom reservationen, till vilken jag ber att få yrka bifall.

Herr talman! Vi möter här ett egendomligt försök från en del av oppositionens företrädare att få till stånd det som de tidigare under dagen har argumenterat för, nämligen en effektivare polisverksamhet. Det är emellertid att notera att högerledamöterna i statsutskottet inte är anhängare av den egendomliga form av sparsamhet som herr Gustafsson i Skellefteå har pläderat för. Jag skall inte säga mer om detta; jag vill bara påminna om det anförande som justitieministern höll i denna fråga och där han berättade att han i går hade i Borås fått uppleva vad det betydde att polisen där nu finns samlad i en byggnad. I min egen hemstad Göteborg är förhållandet detsamma. Det har i skandalartikel efter skandalartikel skildrats hur det sett ut i de olika polisdistriktens lokaler i staden. Nu står ett stort bygge med moderna lokaler färdigt, och man kan spara arbetskraft genom att undvika spring mellan olika lokaliteter i staden och framför allt genom att de anställda inte längre behöver arbeta i gamla och obekväma lokaliteter.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

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande har en rad punkter behandlats, och utskottet har ju kommit överens på de allra flesta. Men på några punkter har man inte kunnat uppnå enighet, och en av dessa är punkten 20. Vi noterar med tillfredsställelse att de handikappade har blivit föremål för större uppmärksamhet i årets statsverksproposition än tidigare. Men som alla vet räcker det inte med att vi fattar beslut här i riskdagen utan den enskilda människan måste också få del av de beslutade förbättringarna. På skilda håll kan detta kräva olika lång tid — det beror på viljan och förmågan att ta itu med frågorna på det lokala planet. Det är mot denna bakgrund man skall se reservationen 1, som innebär förslag om inrättande av tre regionkonsulenter för rörelsehindrade, Vi anser att dessa tjänster behövs, inte minst för att de rörelsehindrades skolgång snabbt och effektivt skall underlättas. Utskottet framhåller, »att man självklart får förutsätta att samhällets olika organ, inte minst inom skolans område, i sin verksamhet på allt sätt beaktar de speciella krav som hänsynen till de handikappade ställer. Som exempel vill utskottet peka på angelägenheten av att handikapproblemen observeras i skolbyggnadsplaneringen.» Låt oss utgå ifrån att det är självklart att man på det lokala planet vill beakta de problem som sammanhänger med de handikappades skolgång. I verkligheten är det tyvärr inte fallet på en hel del håll.

Om man skall lyckas med detta måste man göra en mängd arrangemang. Dessa skall emellertid inte ges en sådan utformning att de rörelsehindrade får en markerad särställning, ty då kan de bli isolerade och få en psykologiskt negativ upplevelse. Det är därför vi så gärna vill att de, när detta är möjligt, skall få gå i en vanlig skola. Om angelägenheten härav torde för övrigt stort enighet råda. I åtskilliga fall kan saken ordnas genom enklare arrangemang i skolan. Önskvärt är emellertid att det finns ett antal konsekvent handikappvänliga skolor. Kanske man som riktmärke skulle kunna tänka sig att det bör finnas en sådan skola i varje större kommun — med »större kommun» avser jag då, vad folkmängden beträffar, en medelstor svensk stad. Det är en mängd saker som måste ordnas för att åtskilliga av de rörelsehindrade skall ha möjligheter att utan alltför stort besvär gå i en vanlig skola. Det gäller skoltomten, det gäller trappor, dörrar, hissar och toaletter, det gäller vilmöjligheter o.s.v. Jag skall emellertid inte gå in på detta i detalj, ty det vore ändå inte möjligt för mig att få med allt som bör beaktas. Jag vill endast säga att jag är övertygad om att det föreligger behov av sakkunniga rådgivare när skolor av detta slag skall byggas. Jag är också övertygad om att det behövs sakkunniga rådgivare då äldre skollokaler vid ombyggnad skall anpassas för de rörelsehindrades undervisning. I detta sammranhang är det även aktuellt att tänka på hur transporterna av de rörelsehindrade skall organiseras. Det är sannerligen inte så lätt att ordna detta i många fall. Hittills har vi haft olika former för transport av rörelsehindrade, och så torde bli fallet även i fortsättningen. Ett väl genomfört transportsystem innebär emellertid att eleverna i större utsträckning kan bo i sina hem, vilket är det i princip mest önskvärda. | När jag sökt tänka mig in i hur det blir ute i skoldistrikten vid genomförandet av förslaget att bereda rörelsehindrade elever större möjligheter att få undervisning i en vanlig skola, har jag funnit att det — som jag framhöll är välbetänkt att ha ett antal sakkunniga rådgivare som kan stå kommunerna till tjänst. Detta skulle de tre föreslagna regionkonsulterna kunna göra. Jag tror att de skulle kunna bidra till att hålla kostnaderna nere, men det primära för mig är ändå att vi kan hjälpa de rörelsehindrade. Det är därför som jag, herr talman, ber att få yrka bifall till reservationen A 1 och följdreservationen A 4a. Jag vill också säga några ord om vår reservation A 3. Den gäller tjänsten som nomadskolinspektör. I statsverkspropositionen har föreslagits att tjänsten som nomadskolinspektör skall indragas vid den nuvarande tjänsteinnehavarens : avgång. fr.o.m. budgetåret 1967/68 bör, menar departementschefen, tillsynen av hela nomadskolväsendet utövas av länsskolnämnden i Norrbottens län. En av vid denna befintliga fyra skolinspektörstjänster bör vara en nomadskolinspektörstjänst, med vilken jämte andra skolinspektörsuppgifter skall vara förenat särskilt ansvar för nomadskolväsendet. Utskottet har inte haft något att erinra mot detta förslag. Elevantalet vid nomadskolorna har sjunkit år efter år. Enligt statsverkspropositionen är det för närvarande 312, och man beräknar att det nästa år blir 282. Det är vår förhoppning att genomförandet av detta förslag skall innebära kvalitativa förbättringar, då nomadskolinspektionen blir förlagd till länsskolnämnden i Norrbotten med de resurser som där står till förfogande. Reservationen motiveras alltså inte av förslaget om indragning av nomadskolinspektörstjänsten. Att vi fogat en reservation — A 3 — till denna punkt i utskottets utlåtande beror på vår uppfattning att det skulle vara värdefullt om en särskild tjänst inrättades, vars innehavare kunde överta de uppgifter rörande samerna som nomadskolinspektören hittills haft utöver tillsynen av nomadskolväsendet. Denne inspektör har nämligen även haft till uppgift att främja samernas möjligheter att följa med i den allmänna kulturella utvecklingen under samtidigt bevarande av sin egenart. Nu är det meningen att den skolinspektör som bl.a. skall utöva tillsynen över nomadskolorna också skall ha ett särskilt ansvar för annan utbildningsverksamhet och = kulturell verksamhet avseende den samiska befolkningen. Samerna själva hävdar att det är mycket betydelsefullt att hithörande frågor sköts av en person som själv är same och därigenom känner till de samiska förhållandena. Jag tror att det ligger mycket i denna tanke och finner det inte svårt att förstå samernas inställning. Nomadskolinspektören har för dem varit en samlande kulturpersonlighet, som har tillvaratagit de samiska kulturintressena. När vi reservanter tillstyrker departementschefens förslag att en skolinspektör vid länsskolnämnden i Norrbotten skall ha tillsynen över nomadskolorna gör vi det därför i den tron att detta skall vara till fördel för samerna. Vi anser däremot inte att denne skolinspektör också skall överta de andra uppgifter som nomadskolinspektören haft. En särskild tjänsteinnehavare bör sköta dem. Samerna har påpekat att deras historia i vårt land — den sociala förändringen och den organisatoriska uppbyggnaden när det gäller samerna som minoritet — motiverar en fortsatt undervisning om samekulturen. Att ha en tjänsteinnehavare som är verksam inom denna folkminoritet och ägnar sig åt dessa uppgifter tror jag bestämt skulle vara en tillgång för dessa människor. Jag grundar denna mening inte minst på att samerna själva har påpekat att det sker en stark förändring inom den för samekulturen så väsentliga renskötselnäringen. Det innebär att samerna får en ny kultursituation, då de måste anpassa sig till dagens och morgondagens samhälle. Det måste då vara en tillgång för dem att ha en företrädare för och organisatör av kulturkontakten. Jag finner det angeläget att vi söker visa förståelse för denna minoritets problem och för dess önskemål att bevara sin kultur. Jag vill inte påstå att departementschefen säger nej till detta; han räknar med att den inspektör som har tillsynen över nomadskolorna också skall ägna sig åt detta problem. Men detta sker enligt reservanternas mening bäst genom att man inrättar en tjänst särskilt för detta arbete.

Herr talman! Till punkt 20 i statsutskottets utlåtande nr 8 har fogats tre reservationer, som redan blivit presenterade. Den första reservationen, om vilken folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet enat sig, behandlar frågan om inrättandet av tre tjänster som regionskonsulenter för rörelsehindrade fr.o.m. budgetåret 1967/68. Herr Mattsson har utförligt belyst denna sak, och jag kan instämma i vad han har anfört. insatser för de handikappade har tidigare förts fram i riksdagen av mittenpartierna. Med tanke på att samordningsarbetet ofta är särskilt viktigt på regionplanet, bör konsulentverksamheten vid regionsinstitutionerna för de handikappade förstärkas. Det har inrättats tre konsulenttjänster för de synskadade, och även konsulentverksamheten för de rörelsehindrade behöver förstärkas inte minst med tanke på den pågående utbyggnaden av de rörelsehindrades skolgång. Jag vill i detta sammanhang erinra om att skolöverstyrelsen i sina petita har framhållit att förslagen till förbättringar av de handikappades utbildningsmöjligheter vid anslagsavvägningen måste ges högsta prioritet. Jag har samma uppfattning som reservanterna, varför jag yrkar bifall till reservation A 1. I reservation A 2 yrkar folkpartiets representanter i utskottet, att halvtidsbefattningarna som föreståndare för länsskolnämndernas hjälpmedelscentraler förändras till heltidsbefattningar i syfte att föreståndarna bättre än hittills skall få tid att verka för ökad användning av hjälpmedel i undervisningen. Reservanterna understryker vikten av att hjälpmedel som ställts till förfogande verkligen kommer till användning. De måste också användas på ett ur pedagogisk och metodisk synpunkt riktigt sätt. De pedagogiska hjälpmedlens stora värde i undervisningen behöver vi inte diskutera. Därom råder inte delade meningar bland oss här i kammaren, och det råder inte heller delade meningar ute bland lärarna. Men utbildningen i dessa hjälpmedels användning är alltjämt bristfällig. Här kan hjälpmedelscentralernas föreståndare göra en betydelsefull insats, om de bereds en sådan anställning att de kan ägna tid, intresse och kraft åt denna sak. Det kan inte vara rationellt att satsa betydande belopp på hjälpmedel men underlåta att satsa den relativt blygsamma summa som behövs för att möjliggöra ett ändamålsenligt utnyttjande av dessa hjälpmedel. Hjälpmedelscentralerna kan också väntas få ökade arbetsuppgifter när vuxenutbildningsreformen skall genomföras. Även ur den synpunkten är det alltså angeläget att göra den förstärkning som reservanterna önskar. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen A 2 under punkten 20.

Ecklesiastikministern har i medkammaren i dag upplyst om att en av de fyra inspektörstjänster som finns vid länsskolnämnden i Luleå skall bli en motsvarighet till den tidigare nomadskolinspektörstjänsten. I denna tjänst skall ingå i stort sett de uppgifter som har åvilat nomadskolinspektören. Detta är en mycket intressant och viktig upplysning, och jag för min del hälsar med tillfredsställelse att man ämnar lösa frågan på det sättet. Man skall se till att vederbörande har förutsättningar att sköta de uppgifter, som det här är fråga om. Men samtidigt vet vi alla att skolinspektörerna har en utomordentligt stor arbetsbörda. Jag förutsätter att de fyra tjänsteinnehavare, som för närvarande finns vid länsskolnämnden i Norrbotten, har händerna fulla av arbetsuppgifter. Därför har jag svårt att förstå att de viktiga uppgifter som tidigare har åvilat nomadskolinspektören skall kunna infogas i det arbetsprogram som dessa skolinspektörer jämte länsskolinspektören har att svara för. Jag ifrågagsätter därför om det är möjligt för dem att, även om den goda viljan finns, på ett fullgott sätt klara de stora och viktiga uppgifter som nomadskolinspektören har haft. Det gäller ingalunda bara själva skolundervisningen utan det gäller även bevakningen på det kulturella området bland samerna. Det är en oerhört vittutgrenad och krävande arbetsuppgift. Därför finner jag mig trots allt föranlåten att yrka bifall till reservationen A 3, vari man önskar att det inrättas en tjänst, där innehavaren skall svara för huvuddelen av de uppgifter som tidigare har åvilat nomadskolinspektören. Jag yrkar också bifall till de följande reservationerna, som gäller medelsanvisningen vid bifall till de olika reservationerna.

Herr talman! Jag skall något litet uppehålla mig vid de två frågor som har avsatt spår i reservationerna 1 och 2 under A vid denna punkt. Den första gäller reservationsyrkandet om tre konsulenttjänster vilkas innehavare skulle ha till speciell uppgift att tillvarata de rörelsehindrade skolelevernas intressen och se till att skolbyggnader och anordningar i dem blir anpassade för rörelsehindrade elever. Man har tänkt sig tre konsulenter, envar verksam i en region av landet, som skulle ha de speciella uppgifterna att ta initiativ till sådana anordningar och att vara rådgivare till kommuner som bygger nya skolor eller bygger om gamla. Jag är för min del inte övertygad om att det är den bästa lösningen av detta naturligtvis i och för sig viktiga problem. Skolöverstyrelsen förfogar för närvarande över 69 konsulenter för olika ändamål som står kommunerna till tjänst med sakkunniga råd och upplysningar. Jag tror liksom utskottsmajoriteten, att man även på detta speciella område når den bästa spridningen av informationer genom att anlita redan befintliga konsulenter. Det är inte alls säkert att ett fåtal specialinriktade konsulenter, vardera med en tredjedel av landet som verksamhetsområde, får samma kontakt och samma möjlighet att ta initiativ ute i kommunerna, som de ordinarie konsulenterna med mindre verksamhetsområden och flera uppgif ter på ett osökt sätt kommer att få när de konfronteras med dessa problem. Dessutom kommer, såsom utskottet också har framhållit, handikapputredningen snart att framlägga sitt betänkande, och man bör avvakta eventuella förslag i detta avseende från utredningen. Den andra reservationen under A gäller föreståndarna för länsskolnämndernas hjälpmedelscentraler. Föreståndarna är för närvarande halvtidsanställda, men i motioner har det yrkats att de skall bli heltidsanställda. Detta har inte utskottsmajoriteten velat gå med på, utan den har i likhet med Kungl. Maj:t föreslagit att de fortfarande skall vara halvtidsanställda. Det är klart att verksamheten vid länsskolnämndernas hjälpmedelscentraler är viktig — en stor del av den nya undervisningsmetodiken är ju baserad på att man utnyttjar tekniska hjälpmedel av olika sorter — men vi har inte blivit övertygade om att det för närvarande finns skäl att göra tjänsterna till heltidstjänster; det kan dock tänkas att det blir behövligt så småningom. Det har visat sig att utnyttjandet av hjälpmedlen ingalunda är hundraprocentigt, som man skulle tro. Utnyttjandet beror i rätt stor utsträckning på det lokala intresset hos skolcheferna ute i orterna, och hittills har verksamheten vid länsskolnämndernas hjälpmedelscentraler klarats bra även med föreståndarnas begränsade tjänstgöring. Jag tror det är viktigt att man ägnar uppmärksamhet åt en annan sida av mångfaldigandet och spridandet av hjälpmedlen, nämligen den som sammanhänger med ambitiösa kommuners initiativ på området. Det är inget tvivel om att här förekommer mycket dubbelarbete. Många kommuner bygger upp egna organisationer för mångfaldigande av audiovisuella hjälpmedel, och det sker ett dubbelarbete av en såvitt en utomstående kan bedöma rätt skrämmande omfattning. Arbetet skulle ratio naliseras genom att man utförde det centralt och tillhandahöll resultatet för spridning över landet. I dessa två avsnitt och beträffande det som i övrigt berörs i punkten 20 har jag inget annat yrkande än utskottets, med undantag dock beträffande den fråga som berörs i reservationen A 3 och som avser förändringen av nomadskolinspektörstjänsten. Här har redan nämnts vad avsikten är. Jag har ingenting att invända mot indragningen av tjänsten som nomadskolinspektör och inläggandet av inspektionsverksamheten över nomadskolorna under länsskolnämnden i Norrbotten. Men jag känner mig inte övertygad om att den inspektör som skall handha denna uppgift får tid att fungera också såsom en samernas kulturombudsman, som den nuvarande nomadskolinspektören har gjort. Det är en viktig uppgift, och jag tror att vi har råd att hålla samerna med en kulturell ombudsman — det är betydelsefullt bl.a. för det nordiska samarbetet på samekulturens område. Om det inte går att inordna en sådan uppgift i länsskolnämndens verksamhet, tycker jag att vi bör visa samerna den hänsynen att inrätta en särskild tjänst för detta ändamål.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

Herr talman! Då herr Turesson talade mot vad reservanterna yrkar i den första reservationen under punkt 20, anförde han att skolöverstyrelsen har så många konsulenter att den kan klara detta utan att vi behöver specialdestinera några till den uppgift det här är fråga om. När han argumenterar på detta sätt har jag svårt att förstå varför han inte har yrkat avslag på förslaget om inrättande av tre konsulenttjänster för synskadade. Om man skulle följa hans resonemang och vara någorlunda logisk borde det väl ha varit riktigt att göra det. Jag anser att de rörelsehindrades problem är så utomordentligt stora, att det föreligger starka skäl att se till att det finns tillräckligt med personer, som kan helt ägna sig åt den viktiga uppgift varom det här är fråga. Sedan gick herr Turesson också emot reservationen 2. Om jag fattade honom rätt menade han, att man ute i kommunerna borde se till att sådana hjälpmedel anskaffades. Detta kan nog vara riktigt, och jag vill framhålla, att det finns ett mycket stort intresse hos de kommunala myndigheterna och skolstyrelserna för att skaffa fram hjälpmedel av olika slag; man satsar redan stora belopp till sådana hjälpmedel. Men det är inte tillräckligt att anskaffa dessa hjälpmedel, man måste också se till att de kommer till riktig användning. För att detta skall bli fallet tror jag det är nödvändigt att vi ökar länsskolnämndernas möjligheter att hjälpa till genom att inrätta heltidstjänster för hjälpmedelskonsulenterna.

Herr talman! I det nu föreliggande utlåtandet behandlas under punkt 20 också tjänsten som nomadskolinspektör och jag vill säga några ord om den utöver vad som redan har sagts av herr Mattsson m.fl. Statsrådet har ansett det vara ett lämpligt tillfälle att dra in tjänsten vid den nuvarande tjänsteinnehavarens avgång den 1 juli i år. Statsrådet har naturligtvis rätt i att det blir en besparing och en rationalisering. Den svenska statsmakten handlar därmed rationellt. Det finns ju så få samebarn, så få elever och lärare som nomadskolinspektören har att göra med under sin inspektion. Ingen betvivlar att den uppgiften kan skötas av en tjänsteman i länsskolnämnden långt uppe i norr. Ändå tvekar jag inte när jag påstår att statsrådet här föreslagit en diskutabel besparing och när utskottet yrkar att tjänsten skall indras anser jag det vara mycket allvarligt. Jag måste göra de starkaste invändningar mot detta förslag och mitt hopp är, att kammaren i dag skall handla med samernas väl i sikte. Detta är nämligen en fråga, där samerna själva måste få komma till tals. Här har vi att fråga dem till råds och låta deras syn vara avgörande. Det kan låta förmätet, och det kan synas vara bypolitik, men det är fråga om något helt annat. Det är fråga om samernas roll i svensk rikspolitik — det är ännu ett kapitel som skrivs i den långa historien om en folkminoritet i det svenska samhället. Den historien har ju många kapitel, som kunde ha varit mer hedrande för den svenska folkmajoriteten. Samernas röst har sällan beaktats. De är ofta tystlåtna och stillsamma och har dragit sig undan från många områden och rättigheter, och säkert skall de också finna sig i beslutet att denna nomadskolinspektörstjänst försvinner. Men jag tycker inte att vi kan godta ett sådant beslut utan anser att vi i dagens läge bör ansluta oss till förslaget att tjänsten bevaras på så sätt, att den förändras till den nya befattning som föreslås i reservationen A 3, detta för att samernas godoses. Vad säger då samerna själva? De menar att denna tjänst skall bevaras och att den bör få ett förstärkt och ett vidgat innehåll.

Formellt kan han det. Det är ingen tvekan om det. Det står i utskottets skrivning att utskottet räknar med att »anordningen skall visa sig innebära en för nomadskolinspektionen värdefull samordning med skolinspektionen i övrigt». Jag förmodar att det är riktigt. Men nu bör vi lyssna på samernas röst, och de vill ha kvar denna tjänst eller en liknande tjänst, och de vill gärna ha en av sina egna som innehavare av en sådan tjänst. Jag anser att vi bör anstränga oss att förstå dem. De insatser som gjorts av den nuvarande tjänsteinnehavaren, dr Israel Ruong, har ju haft en ofantligt stor betydelse. Det är omvittnat från många håll. Det är klart att personvalet är i hög grad avgörande i detta fall, men jag tror att det skall bli möjligt även i framtiden att ur samernas egna led finna män som på allra bästa sätt kan företräda den dubbla innebörd som befattningen har, och vi bör låta samernas röst vägleda oss i vårt beslut. Samerna har glatts åt denna tjänst och de hoppas att få ha en av sina egna allt framgent. De tror inte som statsrådet skriver att det är fråga om en förbättring; vi bör lyssna till samernas röst i dag. De svenska samernas riksförbund har vid landsmötet i fjol betonat att tjäns intressen skall till ten bör bevaras. Det har sagts att det har betytt mycket att den som haft tjänsten varit en kulturpersonlighet, en samlande företrädare för hela samekulturen, både inåt bland samerna själva och utåt i hela landet samt för samerna i grannländerna. Är inte detta något ytterst viktigt, särskilt i vår tid som så hårt präglas av föränderlighet? Samerna befinner sig i en ny kultursituation vid den väldiga omdaning, som pågår i samhället i stort men som kanske är särskilt märkbar för en minoritet, som dessutom rent geografiskt råkar vara lokaliserad till det som vi ofta kallar glesbygden med dess särskilda problem.

Vidare bör tjänsteinnehavaren vara företrädare vid kulturkontakter mellan samefolket och andra folkgrupper och endast en same har förutsättning härför; han kan tala för sitt folk och vara dess röst. Är då inte detta med en särskild nomadskolinspektör ett privilegium säger någon, ett för stort privilegium? Samernas riksförbund har en ombudsman som i Sociala meddelanden, jag tror det var sista numret 1966, har påvisat att samerna är underprivilegierade. Vi kan då utan att anklagas för lättsinne låta samerna behålla ett privilegium. Enligt min mening får vi svårt att försvara Oss, om vi nu sviker våra svenska samer på denna punkt. Jag tycker att det nästan är småaktigt att tala om besparing just på detta område. Den folkminoritet det gäller är verkligen värd att visas den uppskattningen att de får den nya tjänst som nu föreslagits i reservationen A 3. De norska och finska samerna har glatt sig över att deras svenska bröder förunnats ha den samlande nomadskolinspektionsbefattningen och ansett ait de svenska samernas kultursituation just därför varit mer gynnsam än deras. egen. Hur bestörta skall inte dessa samer bli om vi nu skulle beröva våra samer denna förmån! Jag har i dag tänkt på att det när vi skickar vykort från Sverige eller trycker och ger ut verk om vårt land ofta är samer som finns med på färgbilderna. Vi tycker att det är förtjusande och pittoreskt — »Sweden the land of laps». Det drar väl hit turister och ger oss hårdvaluta, och människorna i andra länder tror att Sveriges folk är det generösaste i världen vid behandlingen av en folkminoritet: same och svensk är bröder på lika villkor. Låt då världen behålla denna uppfattning! Jag tror inte vi kan göra bättre än att i dag bifalla reservationen under punkt A 3, om vi vill lyssna till samernas egen röst när de begär en åtgärd som bidrar till att bevara deras integritet.

Herr talman! När herr Westberg så hårt driver principen, att det skall vara jämställdhet när det gäller blindkonsulenterna och konsulenter för rörelsehindrade, anser jag att han är inne på en mycket farlig väg. Vi är alla överens om att vi skall göra allt vad vi kan för att de handikappade skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Men det betyder inte att vi skall vidta precis samma åtgärder för de olika handikappgrupperna. Vi måste i varje särskilt fall rätta åtgärderna efter det handikapp det är fråga om. Vi vill att så många handikappade barn som möjligt skall kunna stanna kvar i sina hem och slippa tas in på institutioner och att de såvitt möjligt skall kunna fullgöra sin skolgång inom det allmänna skolväsendet. Det förutsätter att både föräldrar, lärare och skolmyndigheter får mycken vägledning och hjälp, men det förutsätter inte att alla skall få samma vägledning och hjälp. Om ett barn ser och hör, kan det vara hur rörelsehindrat som helst utan att det blir svårare för föräldrarna att visa det lilla barnet bilderböcker och att hjälpa skolbarnet med läxor, än vad det är när det gäller fullt friska barn. Föräldrar till rörelsehindrade barn behöver ända från det barnen är små vägledning för att träna upp den rörelseförmåga barnet har kvar och för att hjälpa barnet att övervinna handikappet. Men detta är snarare en uppgift för en sjukgymnast än för en skolöverstyrelsens konsulent. När det gäller blinda barn föreligger alldeles speciella problem. Konsulenten kommer hem till familjen och lär föräldrarna hur de skall ta hand om ett sådant barn. Dessa föräldrar har helt andra problem än föräldrarna till rörelsehindrade barn. Likadant är det i skolan. Skall ett svårt synskadat barn kunna följa undervisningen i en vanlig klass — de helt blinda barnen kan kanske inte gå i en vanlig skola, åtminstone inte på de lägre stadierna — så krävs det alldeles speciella anordningar, anpassade för just det barnet. För att åstadkomma dessa anordningar behövs en konsulent och hans sakkunskap. De rörelsehindrade barnens skolgång är ju i huvudsak ett transportproblem. Det behövs inte en konsulent från skolöverstyrelsen eller en länsskolnämnd för att klara det problemet. För min del skulle jag när det gäller anordningarna i skolan lita mer på en byggnadssnickare än på en filosofie doktor — eller vad han nu kan vara — som kom från skolöverstyrelsen. För nya skolhusbyggen är det viktigt att det finns centralt utfärdade råd och anvisningar och att skolöverstyrelsen vid gransk ning av ritningarna är uppmärksam på de handikappade barnens problem. I redan befintliga skolor är detta helt och hållet en praktisk, lokal angelägenhet. Detsamma gäller i stor utsträckning transporterna till skolan. Dessa ting kan lösas på det lokala planet, gärna med hjälp av centralt utfärdade råd och anvisningar. Men några konsulenter som reser omkring behövs det faktiskt inte. Problemen för olika grupper av handikappade är alltså helt olika. Man kan inte jämställa de synskadade och de rörelsehindrade i detta avseende. Vi skall hjälpa båda kategorierna så långt vi någonsin kan, men vi skall göra det på olika sätt. Jag skall sedan säga några ord om nomadskolinspektören. Den nuvarande tjänsteinnehavaren, som går i pension i sommar, har — kan man gott säga — byggt upp sin tjänst själv. Formellt är han bara nomadskolinspektör; det är den tjänsten han innehar, och det är hans huvuduppgift. Allt det andra som det har talats om i debatten är uppgifter som han så småningom själv tagit på sig. Det är en i högsta grad personlig tjänst, präglad av innehavarens personlighet, och det är inte alls underligt att samerna när de mister denne gode vän och hjälpare är mycket bekymrade för vad de skall få i stället. Men det hänger helt och hållet på att vi får den rätta personen. Får vi det, så får han ta itu med att bygga upp och ge profil åt tjänsten på samma sätt som hans företrädare har gjort. Det kommer naturligtvis inte att från början bli lika bra som det varit; det blir det inte vem vi än tillsätter. Men vi får hoppas att vi får någon som så småningom kan fylla denna mycket stora uppgift. Här har sagts att inspektörerna i Norrbotten väl har tillräckligt att göra förut. Det har de otvivelaktigt; det är tjänster där man kan göra hur mycket som helst, så hur många de än är så har de säkert fullt upp att göra. Men faktum är ändå att Norrbottens länsskolnämnd har proportionsvis betydligt fler inspektörer i förhållande till barnantalet i skolorna än andra distrikt i landet. Det är alldeles i sin ordning, inte därför att dessa inspektörer har fler eller större administrativa uppgifter utan på grund av de oerhört långa avstånden. Inspektörerna skall befinna sig ute på resa en stor del av sin tjänstetid, och i Norrbotten får man räkna med att inspektören kan få resa i ett par dygn för att göra ett besök som kanske tar ett par timmar. Detta gör att man behöver fler inspektörer. Men just därför gäller det också att utnyttja dem när de ändå är ute och reser. Samerna bor ju i de mest utpräglade glesbygderna. Oavsett vem som skall ha hand om dessa uppgifter, så måste han tillbringa en mycket stor del av sin tid på resor, ja, mera tid på resorna än den han kan ägna åt sina egentliga uppgifter. Om nu nomadskolinspektören reser ut till en skola och kanske är på väg ett dygn eller mer för att komma dit och sedan är i skolan under skoltid, så kan han på eftermiddagen besöka föräldrarna eller' hålla sammankomst med föräldrar och andra intresserade utan att han åsamkas någon extra restid. Han skall ändå göra den långa resan. Har vi två befattningshavare som skall fullgöra dessa uppgifter, så blir det dubbla resor, och den längsta tiden går ju åt till resorna. När det gäller att bevara samernas kultur — vilket för mig är en väsentligare fråga och vilket man också här från alla håll visat sig så angelägen om — så går det inte att skilja skolans uppgifter från de övriga kulturella uppgifterna. För att bevara kulturen är skolan mycket väsentlig, och detta gäller inte bara de speciella nomadskolorna. Fler och fler samebarn går i de allmänna skolorna och icke i nomadskolor. Det är minst lika viktigt att de sa mebarn som ingår i de större skolenheterna får tillfälle att hålla kontakten med sitt folks gamla kultur. De som går i nomadskolorna gör det väl mer eller mindre automatiskt. Det är viktigt att detta blir ett inslag i det allmänna skolväsendet, först och främst för samebarnen själva men också, skulle jag vilja säga, för de andra barnen som är av annan härstamning och som lever i den bygd där samerna sedan gammalt har sin hemvist. Detta är alltså en kulturuppgift som måste åvila en inspektör, inte inspektören för de speciella nomadskolorna utan inspektören för hela skolväsendet i dessa delar av landet. I Norrbotten finns nu fyra inspektörer, och det har omvittnats att det hos länsskolnämnden i Norrbotten och inte minst hos inspektörerna där finns ett mycket stort intresse för nomadskolorna och för samekulturen. Får en av dessa inspektörer som specialuppgift att ägna sig åt detta finns det inga skäl att tro, att han inte skulle göra det med verkligt intresse och också fullgöra de andra uppgifterna som ligger något vid sidan av hans egentliga verksamhetsområde. Reservanterna tror att han inte kan göra det utan att det är bättre att tillsätta en särskild tjänsteman för dem. Majoriteten tror att han kan fullgöra dessa uppgifter. Vem som har rätt vet vi inte förrän vi har prövat. Och det finns alltid möjligheter att återkomma, om ett arrangemang som vi vidtar inte skulle visa sig vara så lyckat i alla avseenden. Kanske finns det vissa andra uppgifter som måste tillgodoses särskilt, men det är tveksamt om det skall ske genom att vi inrättar en särskild tjänst som blir nära nog fristående. Det är nämligen svårt att veta var man skall knyta an den. Under diskussion i utskottet talades det bl.a. om att vederbörande kanske kunde vara anställd vid något museum, men jag är inte säker på att det vore det lyckligaste i detta fall. I vil ket fall som helst brukar vi inte här i riksdagen inrätta helt nya tjänster när vi vet så litet om vad tjänsten skall innebära, var den skall vara förlagd och vad den kommer att kosta. Det bör väl först utredas i någon mån.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

Herr talman! Självfallet delar jag fröken Olssons mening att det är stor skillnad mellan de synskadades och de rörelsehindrades situation. Men det är ju inte den saken diskussionen gäller, utan frågan är huruvida konsulenternaiskolöverstyrelsen kan överta och svara för de arbetsuppgifter som skulle åvila de specialdestinerade konsulenterna eller inte. Och då menar jag, att om de klarar de uppgifter det är fråga om beträffande de rörelsehindrade kan de kanske också klara de uppgifter som skulle åvila konsulenterna för de synskadade. Om man ser så på problemet att det bara är en fråga om att flytta över uppgifterna på de konsulenter som redan finns, så bör väl detta gälla såväl i ena som i andra fallet. Åtgärderna måste givetvis rättas efter de handikappade det gäller. De synskadade behöver speciell vägledning och hjälp, men ofrånkomligt är att också de rörelsehindrade behöver hjälp. Och det finns många olika grader av rörelsehinder. En del personer är mycket gravt rörelsehindrade och «behöver mycken hjälp, och för dem måste man vidta mycket stora och vittgående åtgärder för att lösa problemen. Jag är övertygad om att man i de lokala skolstyrelserna inte alla gånger har den kapacitet som behövs för att klara de uppgifterna. Man behöver någon att vända sig till för att få vägledning. Och jag är övertygad om att konsulenter för de rörelsehindrade skulle kunna göra mycket värdefulla insatser. Fröken Olsson tror att detta är problem, som en snickare klarar lika bra som en konsulent från skolöverstyrelsen. Men förenklar hon inte då problematiken in absurdum? Jag är medveten om att detta kan gälla i något enstaka fall, men det förvånar mig att någon kan påstå, att det kan gälla generellt.

Herr talman! Fröken Olsson har naturligtvis rätt i mycket av vad hon sade om möjligheterna för inspektörerna i Norrbottens länsskolnämnd att sköta det mesta av det som har ankommit på den nu verkande nomadskolinspektören. Men när hon talar om en utredning som vi måste göra innan vi kan förändra tjänsten på det sätt som föreslagits, vill jag säga att en utredning i alla fall först måste ta hänsyn till samernas egen uppfattning, och den är väl redan klar för oss. Jag kan instämma i vad fröken Olsson sade om doktor Ruongs kapacitet. Det är också min uppfattning att han är alldeles enastående. Men att det inte skulle finnas en same som kunde efterträda honom tror jag är för mycket sagt. Från en sameförening i Norrbotten har jag fått ett brev med förslag på ett namn. Det är en same som själv nu är rektor i det svenska skolväsendet och som man tror skulle söka denna tjänst. Det kan hända att det inte finns någon som är jämförbar med den nuvarande innehavaren; den uppfattningen har jag själv hyst. Men jag har också tänkt på att det ofta har hänt, när vi ansett att en människa är oersättlig, att hon fått en mycket duglig efterträdare. Jag upprepar ännu en gång att vi bör lyssna till samerna och tro dem även när de anser att det finns en lämplig och dugande man och att samerna skul le hälsa en ny företrädare av samisk börd välkommen i befattningen.

Herr talman! Vad jag ville ha sagt var att de blinda behöver pedagogisk hjälp, medan de rörelsehindrade behöver praktisk hjälp för skolgången. Det är ju skolsituationen vi för närvarande resonerar om. I skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas verksamhet ingår blindkonsulenter men såvitt jag kan förstå inte konsulenter för de rörelsehindrade. Några av skolöverstyrelsens konsulenter behöver uppmärksamma dessa frågor, men de kan göra det centralt från skolöverstyrelsen. Därifrån kan de skicka ut anvisningar som skolstyrelsen sedan kan delge sin snickare. Hur de anvisningar snickaren får skall praktiskt anpassas till den byggnad det är fråga om, tror jag han klarar själv många gånger. I varje fall gäller det problem som kan lösas med centrala anvisningar och råd, medan blindkonsulenterna måste gå hem till varje blint barn. Det är detta som gör den stora skillnaden. Beträffande nomadskolinspektören skulle det säkerligen för samerna vara mycket tillfredsställande att ha en av sina egna. Vi skall väl hoppas att det så småningom kommer kvalificerade sökande till en dylik tjänst, även om det inte finns någon nu — det är ju den första förutsättningen. Då är det ganska självklart att en sådan tjänsteman blir placerad på denna post vid länsskolnämnden i Norrbotten. Men skall han vara skolinspektör, måste man ju kräva samma kvalifikationer av honom som av andra inspektörer. Och herr Mattssons sista parallell håller ju inte alls. Vi har både 10 000 och fler svenskar i en del länder men inte tillsätter vi kulturella ombudsmän för dem. Den svenska kulturen står sig väl. Vi hjälper våra landsmän i förskingringen i viss mån till skolgång, utomlands eller här hemma, men att upprätthålla och bevara kulturen får väl ändå ankomma på moderlandet. I detta fall är vi moderland för samerna, och därmed har vi en mycket väsentlig uppgift — det är jag fullt överens med reservanterna om. I motsats till reservanterna tror jag emellertid att vi kan fullgöra den uppgiften utan denna speciella tjänst som reservanterna önskar inrätta.

Herr talman! Endast några ord om denne nomadskolinspektör! Jag har begärt ordet av två anledningar: dels har det i motionen och här i diskussionen framhållits att detta skulle vara ett norrbottensproblem, dels har det talats om vårt sätt att behandla samerna. Jag vill först av allt säga att samerna som folkstam befinner sig i en mycket besvärlig situation för närvarande, Vi har åtminstone ett par tusen som nu arbetar inom rennäringen och som enligt samernas egen uppfattning snarast möjligt bör söka sig till andra yrkesområden i det svenska samhället därför att rennäringen inte kan ge dem försörjning. Det är precis samma problem som vi har bland våra småbruka re i Norrbotten: vi måste ha större brukningsenheter, folk rationaliseras bort. Vad samerna då har rätt att fordra är att vi på allt sätt skall hjälpa dem att anpassa sig i det svenska samhället som likvärdiga människor — de skall kunna bli fullmyndiga människor. Jag måste säga att det exempel som herr Nilsson i Agnäs tog, när han talade om färgglada vykort med samer som vi skickar runt som hälsning från »lapparnas land», är väl ändå uttryck för en romantik som vi bör komma bort från. Samerna begär inte att få vara några turistattraktioner, några lustiga figurer som vi skickar omkring och visar upp. Nej, de begär att få bli fullmyndiga svenskar, och det är som sagt detta vi skall hjälpa dem med. Här har talats om att samerna vill det och det och om att man fått brev från sameföreningar. Jag har också fått brev — från tre olika håll — i denna fråga med önskan att jag skulle stödja motionen. Men jag kan inte göra det, och det beror både på min respekt för samerna och på mina åsikter om pedagogik. Nomadskolan omfattar för närvarande färre elever än vad som finns i det minsta rektorsområdet inom den kommun där jag råkar vara skolchef. Det är fråga om ungefär 200 elever, som alltså skulle ha en egen inspektör — den nuvarande inspektören är ju placerad i Uppsala. Många av samebarnen går i vanliga skolor, enligt föräldrarnas fria val. Jag är rädd att om vi på det föreslagna sättet gör en särskola av sameskolan, så kommer denna att halka efter i pedagogiskt hänseende. Den kommer att bli en skola som på intet sätt kan mäta sig med vanliga svenska skolor. Vi skapar någonting liknande det som förekommer i Sydafrika, där man har en sorts skola för de svarta och ordentliga skolor för de vita. Ni menar väl ändå inte att ni vill syssla med något sådant. Jag är övertygad om att samerna själva är mest betjänta av att komma med i den riktiga skolan och den pedagogiska utvecklingen där. Vidare har det sagts att man vill ha en nomadskolinspektör av samisk börd. Detta har enligt min mening ett tycke av »personlig professur». Man kan väl lika gärna säga namnet på den man vill föra fram, Jag kan göra det men jag skall avstå. Situationen är emellertid den, att om ecklesiastikministerns förslag på denna punkt inte går igenom, så blir det en tjänst mindre vid länsskolnämnden i Norrbottens län — tar vi Kungl. Maj:ts förslag annonseras en tjänst ledig för bl.a. nomadskolefrågorna. Jag skulle föreställa mig att de tillsättande myndigheterna — i sista hand Kungl. Maj:t — inte diskriminerar någon av samisk börd som söker. Han är inte i förväg garanterad att få tjänsten, men han har full möjlighet att tävla om den. Den nuvarande nomadskolinspektören har varit tjänstledig i tre å fyra år för andra uppgifter, och den som i dag uppehåller tjänsten är inte mera same än vad jag är; han är född några mil från den plats där jag själv råkar vara född. Det säger oss väl något om saken. Att jag yrkar bifall till utskottets förslag grundar sig på att jag vill att vi verkligen skall respektera samernas rätt att bli fullmyndiga medborgare i Sve rige och inte vara enbart en turistattraktion, en lustig grupp som man skall behandla på ett särskilt sätt. Den nuvarande ordinarie nomadskolinspektören har betytt oerhört mycket för samernas kulturella strävanden, men det hade han gjort oavsett vilket yrke han hade haft. Det är inte det faktum att han är nomadskolinspektör som gör honom till speciell företrädare för samernas kultur. Jag räknar honom till mina personliga vänner, och jag är övertygad om att han, även om han hade varit riksdagsman eller busschaufför eller vad som helst annat, hade betytt precis lika mycket för samernas kulturella situation. Vi skall hjälpa samerna att bevara sin kultur, men vi gör det icke på detta konstlade vis; tvärtom skulle vi därigenom motarbeta det syfte de säger sig kämpa för. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Svanberg trodde kanhända att jag tyckte att samernas uppgift är att figurera på färgglada kort eller i böcker. Det är inte alls min uppfattning att detta är deras kallelse, men jag sade att när vi skickar ut sådana kort ger vi folk den uppfattningen att det råder det bästa förhållande oss emellan. Så hoppas jag att det är och skall förbli. Jag vill invända mot herr Svanbergs resonemang framför allt på en punkt. Jag anser att om vi skall hjälpa samerna bör vi inte pressa på dem något som vi själva anser är rationellt eller som herr Svanberg som skolchef i Kalix tycker är bra och rekommenderar framför någonting som han jämför med de svartas skolgång i Sydafrika. I stället bör vi göra dem till viljes genom att välja den lösning de själva önskar. När herr Svanberg talar om att förslaget skulle innebära något konstlat måste jag fråga vad han menar. Jag har framför mig uttalanden om denna nomadskolinspektörstjänst både från säll skapet Same ätnam och från samernas landsmöte i Lycksele i fjol, och samerna själva säger att det är så de vill ha det, Jag skulle gärna gå med på att ordna det hela på annat sätt, men om vi vill hjälpa samerna bör vi enligt min mening göra det på det sätt som de själva anser sig vara mest betjänta av. Därför ansluter jag mig till reservationen A.3.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av herr Svanbergs anförande, eftersom jag tyckte att han gled in i egendomliga tankegångar, som inte alls hör ihop med vare sig utskottsutlåtandet eller reservationen. Möjligen skulle man kunna hävda att han uppehöll sig vid något förflutet, nämligen motionen, men den har vi inte så stor anledning att diskutera i dag, när utskottsmajoriteten och reservanterna har tagit ställning så som de gjort. Herr Svanberg slår in öppna dörrar när han påstår att någon vill göra sameskolan en otjänst genom att förvandla den till en särskola av lägre klass. Det är inte fråga om det.

Det är uppenbart att så varit förhållandet. Han har själv lagt in denna uppgift i sin tjänst — det har omvittnats i dag — och byggt upp verksamheten helt enkelt därför att inspektörstjänsten inte har fyllt hans tid — och naturligtvis på grund av hans stora intresse. Vi är rädda för att samerna skall förlora detta i den nya organisationen. Det är för att få denna fråga prövad som reservanterna begär att man i ecklesiastikdepartementet skall undersöka om det inte finns någon möjlighet att ersätta den särskilda funktion som nomadskolinspektören för närvarande har med någon annan tjänst. Hur den skall vara konstruerad och vad den skall vara anknuten till yttrar vi oss inte om. Vi begär bara att man inte på kultursidan skall tappa bort detta för samerna mycket värdefulla.

Herr talman! Vad herr Nilsson i Agnäs nu säger om vykorten kan vi lämna därhän. Jag tror att vi litet för mycket har vant oss vid att mest betrakta samerna som en exotisk grupp, användbar på vykort, något som jag hoppas att vi skall sluta med. Herr Nilsson säger sedan att samerna själva uttalat önskemålet om en nomadskolinspektör. Jag har aldrig förnekat att samernas landsmöte i Lycksele gjort detta uttalande. Jag är dock inte lika imponerad av sällskapet Same-ätnams uttalande, vars ordförande inte är mera same än vad jag är. Detta lämnar vi emellertid därhän. Samerna har själva vid ett landsmöte uttalat önskemålet om en nomadskolinspektör, men jag är fördenskull inte skyldig att stödja dem, och jag tror att det vore olyckligt för dem själva om man följde dem. Herr Turesson säger att jag talar om någonting som inte är aktuellt i dag. Motionen har fallit under bordet i utskottet, men motionärerna finns här i kammaren, och en av dem agerar även, varför också jag förbehåller mig rätten att få tala om motionen. Sedan säger han att det kommer att bli tid över, vilken nomadskolinspektören använder för andra kulturella uppgifter. Ja, det är riktigt. Om herr Turesson och jag vill stödja samernas kulturella utveckling, kan vi göra det på annat sätt än genom att koppla ihop detta med en tjänst som skolinspektör, vilket jag tycker är onödigt. Herr Mattsson säger någonting om att skolinspektören skulle utöva kulturell verksamhet utöver den han utövar på tjänsterummet. Jag undrar vilken skolinspektör i detta land som inte anser sig utöva en kulturell verksamhet utöver den han utövar på tjänsterummet. Jag tror att den man som placeras på denna tjänst i Luleå också kan göra det. Här strider vi nog om påvens skägg. Vi skulle egentligen inte behöva få denna diskussion om nomadskolan som något särskilt som måste behållas för sig själv. Den bör komma med i det vanliga skolväsendet och få del av den utveckling som där kan ske. På det sättet hjälper vi samerna bäst.

Herr talman! Jag vill ännu en gång påpeka att om det är någon som fört in nomadskolan och dess eventuella särart i denna diskussion är det herr Svanberg. Det är vad som här har skett. Vi har sakligt och riktigt diskuterat utskottsutlåtandet och reservationen. Såvitt jag vet har ingen talat för bifall till motionen. Men herr Svanberg agerar som om det hade skett. Det är detta som hänger i luften. Det är att slå in öppna dörrar och utgör en onödig taktik i en debatt som tidsmässigt är hårt ansträngd ändå.
Herr talman! Jag kan tyvärr inte dela herr Turessons uppfattning om att när han argumenterar är det saklighet, när jag argumenterar är det osaklighet — det må vi ha olika uppfattningar om.

Herr talman! Till punkten 28 i statsutskottets utlåtande nr 8, som avser bidrag till driften av grundskolor, är en reservation fogad. Den grundar sig på en motion om bidrag till kommunerna för transporter av rörelsehindrade elever. Det gäller en ökning av anslaget med endast 100 000 kr. Detta belopp kan synes obetydligt även ur berörda kommuners synpunkt, men ofta rör det sig om enstaka elever, och därför kan kostnaderna per elev i många fall bli höga. Det är ofta fråga om långa resvägar för att eleverna skall få lämplig undervisning, i många fall utanför den egna kommunen. Risk finns att transporterna ordnas på ett sätt som normalt kan vara helt till fyllest men som kanske likväl inte är avpassat för rörelsehindrade. Om kommunerna kunde räkna med statsbidrag, skulle det gå lättare att ordna transporter för dessa enstaka elever i de fall där resekostnaderna kan bli avsevärda. Vid remissbehandlingen av en inom skolöverstyrelsen gjord utredning om de rörelsehindrades undervisning har såväl Kommunförbundet som Stadsförbundet uttalat att det är lämpligt att ersättning av statsmedel för dessa elevers resekostnader utgår när kostnaden överstiger 10 kronor per dag och elev. Detta överensstämmer med reservationens yrkande, och reservanterna är alltså i detta avseende i gott och sakkunnigt sällskap. Skolöverstyrelsen har i sin anslagsframställning vidare föreslagit att kommunerna skall få ersättning av statsmedel för att på bästa sätt klara dessa problem. Reservanterna menar att det är i högsta grad angeläget att berörda elever får den bästa undervisningen och att samtidigt åt dem ges möjlighet att bo i sina hem. Lyckligtvis rör det sig om ett relativt litet antal elever, men detta faktum förtar ingalunda angelägenheten av att man gör verkliga ansträngningar för att be reda dessa ungdomar möjlighet att tillgodogöra sig den undervisning som vårt skolväsende tillhandahåller. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen B av herr Thorsten Larsson m.fl. vid punkt 28.

Herr talman! Det är inte så många år sedan vi hade en rik flora av olika former av statsbidrag till skolväsendet här i landet. Vi hade statsbidrag till skolskjutsar, till inackordering av skolbarn som bodde på annan ort än hemorten, till pedagogisk utrustning, till anordnande av skolmåltidslokaler, till inventarier i skolmåltidslokalerna och till själva skolmåltiderna — jag tror att vi skulle kunna räkna upp fler bidrag. Det där var ju inte särskilt rationellt, och alla som ute i kommunerna sysslade med att sammanställa statistiska uppgifter som skulle lämnas till statsmakten för beräkning av bidragens storlek hälsade med tillfredsställelse riksdagens beslut 1965, då hela denna mängd av olika statsbidragsformer avlöstes i samband med den kommunala skatteutjämningsreformen. Vi fick då ett klumpbidrag till kommunerna. Det är klart att detta i vissa fall kan slå litet ojämnt, men man kan vara övertygad om att det på lång sikt jämnar ut sig och att några större orättvisor inte kan uppstå. Jag är också fullkomligt övertygad om att det var en praktisk och rationell reform, och ingen vill gå tillbaka till det gamla systemet. Vi bör därför akta oss noga för att steg för steg återinföra det gamla systemet genom att plocka in specialbidrag i olika former. Det vore olyckligt, och därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan under punkt 28.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Turesson säger att vi har in fört ett statsbidragssystem till kommunerna, som kan anses rationellt, men faktum kvarstår att det ändå finns fall där separata bidrag kan vara att föredra för att man skall eliminera orättvisor och besvärligheter som följer med en undervisning av denna art. Därför tycker vi — och Kommunförbundet och Stadsförbundet har i sina auktoritativa uttalanden sagt detsamma — att ett statsbidrag i detta fall kunde vara påkallat.
Herr talman! Inom de närmaste åren eller redan det närmaste året får vi en ny kategori av handikappade barn som så långt sig göra låter skall undervisas i vanliga skolor. Jag tänker på de s.k. neurosedynbarnen. De flesta av dem har sådana handikapp att de ovillkorligen måste ha individuell hjälp för att komma till och från skolan och kanske senare även individuell hjälp i skolan, men för barnens del är det allra bästa om möjlighet kan beredas dem att gå i vanliga skolor. Barnen är ju intellektuellt fullt normalt utrustade men är rörelsehindrade — många av barnen har t.ex. bara fragment till ben, de är sålunda helt beroende av individuellt stöd för transporten till skolan. Detta betyder ju en alldeles speciell kostnad för de kommuner där sådana barn är boende. Det är ett av argumenten enligt mitt sätt att se för att yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Under denna punkt, Bidrag till driften av kommunala gymnasiala skolor, konstaterar utskottet att »beträffande dimensioneringen av de ekonomiska och tekniska studievägarna i gymnasiet har skolöverstyrelsen funnit det nödvändigt att vidta vissa åt gärder med syfte att styra utvecklingen», d.v.s. intagningen. Departementschefen har å sin sida »ansett dessa åtgärder kunna godtas» men har dock framhållit, att åtgärder utöver dem som nu skall vidtas skall underställas Kungl. Maj:t. Utskottet framhåller för sin del »vikten av att alla åtgärder med syfte att styra elevernas fria val handhas med stor varsamhet». het är värt all uppmärksamhet. För min del har jag — vilket jag deklarerade här i kammaren under höstriksdagen, då jag av ecklesiastikministern fick svar på en fråga angående förfaringssättet för intagning till gymnasium — inte någon sympati alls för styrning. De som anser som jag vill i stället — och det är väl flertalet — i det längsta hålla fast vid den princip som vi har varit ense om och som vi har proklamerat som i det närmaste helig, nämligen individens fria på övertygelse grundade val. ' Vad vi nu måste göra är inte att styra intagningen och fördela eleverna på linjer utan att satsa på studieorientering, yrkesvägledning och kanske framför allt — ty det görs inte tillräckligt — på yrkesbeskrivning, så att eleverna får veta vilka yrken det rör sig om. Tyvärr är överstyrelsens inställning ibland något anmärkningsvärd. Den har, synes det, varit något skeptisk i sin syn på det fria valet, i grundskolan och inför gymnasieinträdet, och detta kom också, om än mycket försiktigt, till uttryck i gymnasieutredningens betänkande. Nu vill alltså överstyrelsen konsekvent fortsätta på denna linje. Det som satt det hela i gång är att den första intagningen förra våren i viss utsträckning missgynnade den ekonomiska tillvalsgruppen. Allt som allt: här behövs tydligen vakthållning av riksdag och regering, och det är detta som jag med dessa ord velat understryka. Jag tycker att överstyrelsen nu får lugna ner sig en aning på denna punkt och avvakta utvecklingen innan nya propåer framläggs och ecklesiastikministern utsätts för nya frestelser att biträda ytterligare styrningar. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Under denna punkt har utskottet behandlat ett par reservationer som berör dels frågan om gymnasieorganisationen i den sydöstra delen av Kristianstads län med Simrishamn som huvudort, dels gymnasieorganisationen i glesbygder där man ju hoppas att någon form av gymnasiefilialer skall inrättas. Utskottet har inte kunnat tillmötesgå några mera preciserade önskemål av motionärerna utan gjort det allmänna uttalandet, att det vill avvakta resultatet av en utredning som pågår inom skolöverstyrelsen och som snart beräknas vara färdig. Som representant för ett län med utpräglade glesbygder där dessa problem är mycket aktuella vill jag bara i anslutning härtill uttala den förhoppningen, att frågans behandling skall leda till en godtagbar organisatorisk lösning av gymnasiefrågan för sådana landsdelar.

Herr talman! Under denna punkt har utskottet behandlat två motioner, i vilka hemställts »att riksdagen med beaktande av de i motionerna redovisade synpunkterna hos Kungl. Maj:t måtte hemställa, att frågan om inrättande av gymnasieskola i Simrishamns stad blir föremål för en allsidig prövning med sikte på att åstadkomma en för regionen mer positiv lösning». Trots att vi närmar oss middagstimmen har jag ändå ansett mig ha rättighet att i någon mån motivera varför denna fråga kommit på riksdagens bord. Det är ingen ny fråga för oss där nere i sydöstra Skåne. Vi har under flera år. försökt att föra den framåt. Vi har bl.a. uppvaktat departementet, och därifrån har vi fått ungefär följande, för all del mycket vänliga svar: Om ni bara kan skaffa mer folk till denna region genom att få dit nya företag, så blir det säkerligen ett gymnasium även i Simrishamn. Såväl länsmyndigheterna som de kommunala myndigheterna har gjort vad i mänsklig förmåga står för att vi skall få fler företag och därmed fler människor och på det sättet skapa förutsättningar för ett gymnasium i Simrishamn. Vi vet emellertid att detta är en mycket svår uppgift, och inte minst den senaste tidens konjunkturavmattning medför att områden som redan förut haft det besvärligt har fått det ännu svårare. I viss utsträckning har emellertid människor flyttat dit. Vi har fått ett nytt företag till kommunen, och vi har fått dit läkare. Dessa människor säger inte som departementet, att vi bör vänta med ett nytt gymnasium tills vi klarat upp alla dessa ting. Dessa människor frågar omedelbart när de skall flytta till detta område, vilka möjligheter de har att få sina barn utbildade vid högre skolor. Vi måste tillstå att vi gjort vad vi kunnat men ännu inte lyckats övertyga de statliga myndigheterna om att det är nödvändigt att vi får ett gymnasium. Så ligger frågan till, och vi har — med instämmande av länsstyrelsen — ansett tiden vara inne att lägga frågan på riksdagens bord och därmed söka föra den närmare en positiv lösning. I diskussionen har det hänvisats till att det finns ett gymnasium i Ystad och att vi kan skicka våra barn dit. För det första finns det emellertid inte plats för alla barn som söker till gymnasiet i Ystad, och för det andra är situationen i närvarande stund den att över 50 procent av eleverna är inackorderade. Varken barnen eller föräldrarna är nöjda med det förhållandet. Många föräldrar har sagt till mig — och jag är övertygad om att mina kolleger från Österlen fått höra detsamma — att om vi kunde få ett gymnasium i Simrishamn och därmed möjligheter att få hem barnen på kvällarna, så skulle detta vara till stor fördel för oss alla. Vi skulle då veta var vi hade våra barn, och barnen skulle tycka att det vore roligt att få komma hem i stället för att gå och driva på gatorna eller sitta ensamma på ett rum och läsa — att detta inte är så roligt, kan vi nog alla förstå. Därtill kommer att de långa resorna pressar eleverna. Det räcker inte alla gånger med ett ekonomiskt stöd; det måste också finnas rent praktiska möjligheter att resa mellan skolan och hemmet. Även den saken måste komma med i diskussionen om dessa problem. Jag har av utskottet fått veta att denna fråga utredes i departementet och att utredningen beräknas bli färdig under våren 1967. Det vore ju väldigt bra om det någon gång blev någonting färdigt och om resultatet vore positivt. Jag tror att jag talar för alla i sydöstra Skåne när jag säger att vi inte kan fortsätta att på detta sätt röra oss i ett lufttomt rum — det är vad vi gör i dag — och bara få reda på att om vi kan åstadkomma det och det, så skall vi också få ett gymnasium; i annat fall får vi stå och stampa på samma fläck. Det är inte meningen att denna del av landet hur länge som helst skall vara handikappad på detta sätt. Att det verkligen skall bli någonting av har vi nu allesammans där nere bestämt oss för. Herr talman! Jag skall med hänsyn till att denna utredning beräknas bli färdig nu i vår inte i dag ställa något yrkande om bifall till motionerna, men jag vill klart säga ifrån att vi förväntar oss att denna utredning skall framlägga ett positivt förslag och att ecklesiastikministern ser till att någonting blir gjort i denna fråga. Vi kan inte längre nöja oss med att konstatera att ingenting kan göras; det får inte gå som det kan. Det skall inte gå som det kan längre utan det skall gå som vi vill. Den saken är vi övertygade om. Det är inte meningen att denna bygd skall avvecklas; det är en bygd som skall utvecklas — det vill jag lägga inte minst ecklesiastikministern på hjärtat.
Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har nu uttalat sig å hela sydöstra Skånes vägnar, och det skulle ju kunna vara till fyllest med det. Jag tar mig dock friheten, herr talman, att göra ett par kommentarer till punkt 36. Jag tycker nämligen att några av synpunkterna i fyrpartimotionen är av sådan vikt att de kan förtjäna att tas till riksdagens protokoll. Man säger i fyrpartimotionen: »För den berörda bygden är detta en utvecklingsfråga, vid vilken invånarna fäster en avgörande vikt.» Jag för min del tycker att det förutom de synpunkterna finns ett par betydande rättvisekrav på vilka motionen har grundats och vilka jag tar mig friheten att uppehålla mig vid en liten stund. Det gäller medelresvägen för eleverna. Det visar sig att det är mer än hälften — 52 procent — av 16-åringarna som beräknas bo i inackorderingszon. Man kunde kanske säga att det inte är någonting märkligt; det är ju så många andra bygder i vårt land som har samma bekymmer, det har herr Turesson redan erinrat om. Till detta vill jag säga att det inte är så förfärligt många bygder som har problem av samma storleksordning. Det är endast fyra gymnasieregioner i södra och mellersta Sverige som har mer än 52 procent av Detta är en olägenhet som kanske är mest påtaglig för dem som har upplevt den. Själv har jag upplevt den. Till skoldagsverket och läxläsningen fick man lägga två timmar om dagen för att färdas till och från skolorten. Det är en ganska betydande olägenhet. Jag minns också hur många kamrater det var som redan i förväg hesiterade inför det åtagandet. Jag minns också hur många kamrater det var som under skoltiden ansåg att de inte kunde fortsätta att ha denna arbetsbörda utan måste ge upp. Det är nu 30 år sedan det var på det sättet. På dessa 30 år har ingenting hänt i detta sammanhang. Skolöverstyrelsen beräknar att ingenting nämnvärt skall hända i detta avseende fram till 1975. Man räknar alltså med att ungefär samma procent elever skall bo i inackorderingszon eller att antalet skall minskas endast något, beroende på att man kallt räknar med att inackorderingszonen successivt avfolkas. Mot bakgrunden av dessa små funderingar tycker jag för min del att det skorrar falskt när man i vissa sammanhang talar om att alla skall ha lika rätt till likvärdig utbildning, oavsett boendeort och ekonomi. Det förhållandet föreligger inte, i varje fall inte i simrishamnsregionen. Jag hyser en viss oro för att de förväntningar som i denna debatt ställts på resultatet av utredningen våren 1967 skall komma på skam. Jag hade gärna sett ett politiskt beslut om hur sådana här problem bör lösas. Jag hade tyckt att det vore tryggare på något sätt, det måste jag säga. Men jag vill ändå här ha sagt att jag inte avundas dem som skall bära det slutliga ansvaret för att detta rättvisekrav hålls tillbaka. Jag behåller dock förhoppningen — den har uttalats tidigare här i dag — att något positivt kan bli resultatet av den nämnda utredningen.

Herr talman! I likhet med mina medmotionärer vill jag understryka vikten och betydelsen: av att frågan om gymnasial undervisning får en tillfredsställande lösning för ungdomen i simrishamnsregionen. Det kravet har tidi gare aktualiserats i form av framställningar om en lösning av gymnasiefrågan i den riktning vi angivit i motionen. Av erfarenhet vet jag vilken betydelse den frågan har ur lokaliseringssynpunkt, Tillgången till och möjligheten av gymnasial utbildning är avgörande faktorer vid val av lokaliseringsort. Sysselsättningsläget i området är för närvarande besvärande, trots att olika aktiviteter har utvecklats för att få till stånd en mera positiv utveckling på arbetsmarknaden. I det läget skulle en förbättrad tillgång på gymnasial utbildning tillsammans med de andra insatserna få en avgörande betydelse för den utveckling vi eftersträvar. Herr talman! I motionen har vi redovisat de synpunkter i övrigt som här kan anföras, och utskottet har i sin skrivning hänvisat till en utredning som väntas presentera sina resultat under våren 1967. Jag vill till den utredningen knyta förhoppningen att den skall kunna presentera förslag till lösning, som ger ungdomen inom regionen tillgång till en förbättrad gymnasial utbildning och därmed befrämja en positiv utveckling för regionen. Herr talman! Jag har inget yrkande utan har endast velat anföra dessa synpunkter.